Herr talman! NUTEK har i dag överlämnat en rapport till mig om kvinnors företagande där de har tittat på två län inom stödområdet och Östergötlands län. De har också givit en rad förslag till hur situationen skall förbättras. Dessutom kan jag nämna att det nu finns kvinnliga handläggare på länsstyrelserna och i utvecklingsfonderna, något som länge har efterfrågats av kvinnor som vill starta egen verksamhet. Dessa kvinnor jobbar i ett s.k. nätverk, de träffas, de gör upp ritningar tillsammans, och de ger varandra idéer. Självfallet är det väldigt viktigt att den företagaranda som finns hos dessa kvinnor tas till vara, med tanke på de problem som vi i dag har på svensk arbetsmarknad -- kvinnorna representerar ju hälften av denna arbetsmarknad. Så till en annan uppgift. AMS ger bidrag till att starta eget. Där är siffrorna gynsammare för kvinnor. Av bidragen för att starta eget går 33 % till kvinnors objekt. Vi kan notera att kvinnoobjekt sällan är stora objekt, men många mycket små objekt. Detta går att utläsa av den senaste utredning om glesbygdsstödet, vilken visar att 123 glesbygdsföretag har startats av kvinnor och 102 av män. Det rör sig alltså åt rätt håll. Om nu alla goda krafter hjälps åt, skall det väl röra sig än fortare, och det behövs.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan och konstaterar att själva formuleringen av frågan kanske inte var så begåvad. Det är helt riktigt att det är AMS som fattar de här besluten. Att jag ställt denna fråga beror på de rapporter som kommer om att man i Stockholms län nästan inte alls kan ha någon utbildning vare sig i höst, i vinter eller framför allt i vår, därför att pengarna redan är uppbundna. Man kan även konstatera att även om utbildningen vore gratis räcker inte pengarna till ett rimligt utbildningsbidrag.

Herr talman! Det är ju konkurrens, framför allt i större orter, när det gäller att erbjuda utbildningar till en Länsarbetsnämnd. En ganska hård konkurrens håller på att uppstå. Såvitt jag har erfarit, beror denna neddragning på att man dels har effektiviserat inom AMU, dels har tappat kundunderlag. Nu vänder sig ju AMU också till privata företag som köper kurser och konferenser. Även den delen kan komma att gå litet sämre i en situation där lönsamheten i företagen är väldigt svag. Det är synd att behöva konstatera det. Det är ju i sådana här tider som man bör kunna passa på att utbilda sin personal.

Herr talman! Under 1980-talet växte bankförsäkrings och tjänstesektorn enormt i detta område. Det slår nu tillbaka litet, och många människor blir friställda. Avslutningsvis vill jag tala om att vi har bett Arbetsmarknadsverket och AMU att omförhandla. Är utbildningarna otidsenliga på grund av att avtal har träffats för långa perioder, måste det ligga i bägge myndigheternas intresse -- det rör sig ju om två statliga myndigheter -- att kunna diskutera även den delen. Allt bör utgå från att hjälpa den enskilde, utan vattentäta skott.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att företagsekonomiskt olönsam men reginalpolitiskt välmotiverad flygtrafik upphör. Som frågeställaren nämnt beslöt regeringen i april att det svenska inrikesflyget skulle avregleras från den 1 juli 1992. Som Georg Andersson också känner till har reformen inneburit att konkurrens införts på en rad flyglinjer i hela landet, bl.a. till norrländska orter som Sundsvall, Umeå och Luleå. Planer finns på ytterligare sådan trafik till ytterligare destinationer. Konkurrensen, eller i andra fall enbart möjligheten till konkurrerande trafik, har lett till kraftiga prissänkningar till gagn för konsumenterna på i många fall upp till 30 %. Avregleringen har således inneburit förbättringar för resenärerna, inte minst på Norrlandslinjerna där inrikesflyget kanske har sin allra största betydelse. Regeringen är medveten om att alla delar av flygnätet inte har samma bärkraft i den nya marknadssituationen. Därför följer regeringen den regionalpolitiska aspekten noggrant. Det är emellertid en allmän strävan att tillåta marknadens flygoperatörer att så långt möjligt finna egna lösningar på trafikbehoven även på linjer med mindre trafikunderlag. För samtliga flygplatser som Georg Andersson nämner i sin fråga utgår nu liksom tidigare ett särskilt statligt stöd till flygplatshållarna av regionalpolitiska skäl. Arbetet med att utforma definitioner och närmare riktlinjer för statens ansvar inom flygtrafikområdet pågår för närvarande inom regeringskansliet. Jag avser att återkomma till dessa frågor i vinterns budgetproposition. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av frågan.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag skall inte nu ta upp en allmän diskussion om avregleringens effekter i olika hänseenden, utan koncentrera mig till det som jag har frågat om, nämligen insatser för att klara viktiga regionalpolitiska linjer i det här läget. Kommunikationsministern presterar ett ''understatement'' när han säger att regeringen är medveten om att alla delar av flygnätet inte har samma bärkraft i den nya marknadssituationen. Det vet vi verkligen nogsamt, framför allt när det gäller Norrlands inland där vissa linjer inte har någon bärkraft alls. När det sedan sägs att man skall tillåta marknadens flygoperatörer att så långt möjligt finna egna lösningar, kan vi bara konstatera att marknaden inte finner några egna lösningar för vissa linjer, därför att linjerna är och förblir olönsamma och kräver samhälleliga insatser på ett eller annat sätt. För närvarande sitter kommunerna emellan i många fall. Jag kan nämna ett exempel som jag närmast är berörd av, nämligen den nu nedlagda linjen Vilhelmina--Lycksele--Umeå. Jag hoppas att den kan återuppstå inom några veckor, men det sker i så fall till en kommunal kostnad av ca 4 miljoner kronor, som de bägge kommunerna gemensamt får bidra till när det gäller att få i gång driften av trafiken. Därtill kommer att dessa kommuner har stora kostnader för sina flygplatser, trots det statliga bidraget. En annan linje som kommunikationsministern är väl kunnig om, efter diverse uppvaktningar, är Östersund--Umeå. Den är av speciellt intresse med tanke på sjukvårdsregionens utformning, och den linjen är inte lönsam. Situationen för den linjen är nu icke tillfredsställande, utan det krävs en samhällelig insats. Mot den bakgrunden, tycker jag att det skulle ha varit klokt att ta till vara konkurrenskommitténs förslag att ta in avgifter för alla linjer för att få en pott att fördela. Är kommunikationsministern allvarligt bredd att pröva den lösningen?

Herr talman! Konkurrenskommitténs förslag innebar att alla flygpassagerare i Sverige skulle betala omkring 10 kr. Detta är ingenting annat än en ny skatt. Jag är inte säker på att en ny flygskatt är förenlig med de olika internationella åtaganden vi kan ha. Detta gäller särskilt i ett längre perspektiv, när vi också kommer att ha utländska operatörer på svenska inrikeslinjer. Jag vill avsluta med att säga till Georg Andersson att dessa frågor bereds. Jag hoppas att när vi kommer till budgetpropositionen skall den utvärdering som sker inom regeringskansliet kunna redovisas för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan är att ingen konkret kritik biter på SJ, som i sin monopolställning verkar negligera resenärer. Jag har naturligtvis för en tid sedan tillskrivit SJ och bett om kommentarer till ett av många relaterade fall. Fortfarande har jag inte fått något konkret svar. Resenärer till och från Stockholm inom ett avstånd på 15--35 mil är mer eller mindre hänvisade till tåg. Det är för långt att åka bil och för nära att flyga. sådana går inte att ha på grund av de restriktioner som finns. Om nu Ostkustbanan får dubbelspår och snabbtåg, blir resenären ännu mer beroende av tåget. SJ däremot får allt gratis och kan i princip fortsätta att negligera konsumenten. Många resenärer måste be sina nära anförvanter, släktingar eller grannar att hjälpa dem med bilskjuts 1--3 mil för att nå närmaste järnvägsstation Det är skrämmande att som i dag se barnfamiljer och åldringar som innan de lämnar hemmet på alla sätt resultatlöst försökt få reda på en eventuell tågförsening. De har rest en lång tid för att komma till stationen. Fem minuter före tågets egentliga avgång blir de informerade om att tåget är avsevärt försenat. Väntan i stationshuset kan vara beklämmande. I många finns det inte tillgång till någon form av dryck eller enklare förtäring, inte heller någon fungerande telefon. När de väl, efter många sorger och bedrövelser, kommer på det starkt försenade tåget och måste informera de oroligt väntande, har SJ följande service att ge: Ring om du vill, men det kostar 20 Jag skulle uppskatta om statsrådet kunde påverka SJ, som trots sin monopolistiska sits kan agera som ett konkurrensutsatt företag.

Herr talman! Jag vill återkomma till det svar kommunikationsministern gav, att SJ skall drivas på affärsmässiga grunder. Om man driver ett företag på affärsmässiga grunder går det bra att följa den linje som SJ gör i en monopolistisk situation. Företaget skulle aldrig lyckas på det sättet om det var konkurrensutsatt. Statsmakternas uppgift är att fastställa de övergripande målen. Då tycker jag att det vore klokt att säga att SJ skall behandla resenärerna som om företaget arbetade i en konkurrenssituation.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var inte mycket till en hårt drabbad kommun. Jag vet inte hur väl kommunikationsministern känner till problemen i Hällefors. Anledningen till min fråga var att radiolyssnarna, vid en intervju som gjordes med arbetsmarknadsministern med anledning av att ytterligare ett antal arbetstillfällen kommer att försvinna från Ovako Steel i Hällefors, gavs intrycket att 1,5 miljarder skulle ställas till Hällefors och Ljusnarsbergs förfogande. Nu blir resultatet alltså 10 miljoner kronor. Jag undrar hur många arbetstillfällen dessa 10 miljoner ger, och hur länge.

Herr talman! Hällefors är en mycket hårt drabbad kommun. Där står 20--25 % av befolkningen utanför den ordinarie arbetsmarknaden. När arbetsmarknadsministern besökte Hällefors och Ljusnarsberg och lovade att regeringen skulle bistå var det klart att förhoppningar tändes. Det var inte bara i lokalradion utan också i lokalpressen som invånarna gavs intrycket att det skulle bli en rejäl satsning på de vägar som behöver rustas upp. När man sedan frågar får man svaret att det blir 10
Herr talman! Jag har inte någon statistik tillgänglig över hur mycket av tidigare s.k. paket som har kommit just Hällefors kommun till del. Men jag tror att det måste vara mer än dessa pengar som kommit Hällefors kommun till del totalt under det här året genom anslag som gått antingen via Vägverket eller via de entreprenörer som anlitats för att utföra dessa jobb.
Herr talman! AMS har ju ställt en del medel till förfogande för utbildning, men det har varit dåligt med satsningar på vägar i Hällefors kommun. De sista var de som den socialdemokratiska regeringen gjorde. Om jag minns rätt satsade man ungefär 50 miljoner på vägarna där. Det skulle behövas ytterligare en rejäl satsning, i all synnerhet med den arbetsmarknadssituation som råder.

Herr talman! Låt oss börja med vissa grundläggande fakta i sammanhanget. Det handlar om i genomsnitt 50 bilar per dygn som går till Arlanda flygplats. Dessa 50 bilar utgör ca 20 % av det totala antalet tankbilar som lämnar oljeterminalen vid Loudden och går via Valhallavägen och vidare. Vi löser alltså inte problemet, även om alla bilarna till Arlanda skulle upphöra att gå den vägen. Kvar blir de 80 %av bilarna som ändå skulle gå där. Säkerheten i det här avseendet måste naturligtvis bevakas ytterst noggrant, och det görs för närvarande. Alf Wennerfors vill att jag skall ta ställning till detta. Det finns en mängd frågor där vi skulle önska andra transportsystem än de vi har i dag. Frågan är då vilken roll staten skall ha för att åstadkomma dessa förändringar. I den här delen har staten faktiskt gjort sin andel genom att på Arlanda flygplats helt förbereda och göra de installationer som behövs för att dra fram en pipe line via Käppalatunneln. Allt är klappat och klart från statens sida. Nu väntar vi på att intressenterna som transporterar olja skall göra sin del av detta. Min önskan är självfallet att detta skall ske så snabbt som möjligt. Det är väsentligt att få bort dessa 50 bilar, även om de bara utgör 20 %. I den delen delar jag helt Alf Wennerfors uppfattning.
Herr talman! Statsrådet säger själv i svaret att man har försökt att lösa den här frågan ända sedan mitten av 80-talet. Det här är en mycket angelägen fråga. Om nu den tidigare regeringen har sölat, får inte den här regeringen göra det. Därför ligger det ett mycket stort ansvar på kommunikationsministern att verkligen påskynda det hela. Nu säger statsrådet att detta måste fram så snart som möjligt. Vad menas med det? Är det ett år, tre år, fem år eller är det ytterligare sju, åtta år? Det är ju den tid som har gått sedan man började försöka lösa den här frågan? Det är ändå för diffust. Inte minst de som är beroende av detta uppe i Roslagen skulle vilja ha ett mycket klarare besked. Folk där uppe tror ju nu att man tänker flytta över transporterna från Storstockholmsområdet och upp till Hargshamn via Norrtälje ner till Arlanda. Där är ju riskerna lika stora.

Tiden är ute för detta inlägg. Ordet går till statsrådet Alf Svensson.

Herr talman! Jag har väldigt svårt att tro att Harriet Colliander egentligen menar det som hon här påstår. Jag har följt Ny demokratis framväxt och verksamhet. Är det någon som har haft klart för sig att det krävs information, annonsering och propaganda så är det Ny demokrati. Hur mycket brände inte Nydemokraterna av på annonser i kvällspress och övrig press under denna sommar för att informera om sin verksamhet? Jag tror att de flesta av oss tyckte att man får lov att ha förståelse för detta. När det gäller SIDA:s verksamhet och biståndsverksamhet över huvud taget är jag bergfast övertygad om att den kan existera på nuvarande nivå så länge vi håller svenska folket informerat om vad vi gör och vad vi vill. Det är därför vi informerar. Det är förvisso icke så att vi bränner pengar för att vi tycker att det är roligt. Vi gör dessa satsningar för att -- möjligen trots Harriet Collianders ogillande -- hålla biståndet på den nuvarande nivån. Man måste då se till att nå opinionen. Det sker inte bara via annonser, utan det sker t.ex. också via skolinformatörer.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat statsminister Violeta Chamorro tog upp frågan om en ny lag i Nicaragua som kriminaliserar homosexualitet. Frågan har överlämnats till mig. I juni i år ändrade Nicaraguas parlament strafflagen i en gentemot de homosexuella diskriminerande riktning. Lagens artikel 205 stadgar nu fängelsestraff för den som ''lockar till, verkar för, propagerar för eller på ett skandalartat sätt praktiserar sexuella relationer mellan personer av samma kön''. Lagen har ännu inte trätt i kraft. Jag deltog själv i samtalen mellan statsministern och president Chamorro. Frågan om lagen gentemot de homosexuella stod inte på dagordningen. Däremot aktualiserades den i andra sammanhang under vårt besök i Nicaragua. Vi fick då beskedet att lagen inte var att betrakta som en lag mot homosexualitet, utan som en lag tillkommen för att skydda, särskilt kvinnor och barn, mot sexuella trakasserier samt fysiska och psykiska övergrepp. Från nicaraguansk sida instämde man dock i att lagrummet, såsom det utformats, kunde uppfattas som diskriminerande gentemot homosexuella. Lagparagrafen kan därför komma att ses över. Därmed finns det också anledning för Sverige att fortsätta att följa denna fråga. I ett demokratiskt samhälle får ingen individ diskriminineras för sin sexuella läggning. Detta gäller i den mån denna läggning inte leder till att andra skadas. Så som den aktuella lagparagrafen utformats utgör den ett beklagligt inslag i ett läge då Nicaragua uppvisar en allt större respekt för de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag tackar statrådet Alf Svensson för detta svar. Jag har några kompletterande frågor. Den lag som Nicaraguas parlament har antagit undertecknades i juli av president Chamorro. Den har dock inte trätt i kraft ännu, eftersom man inte har publicerat den i Nicaraguas motsvarighet till Lagen stadgar fängelse i mellan ett och tre år. Vid ''återfall'' kan straffet förlängas med mellan två och fyra år. Av svaret framgår att man inte tog upp frågan direkt med president Chamorro, vilket jag förvånar mig över. Det är ju presidenten som formellt har undertecknat lagen. Norges statsminister tog upp frågan direkt vid sina samtal med president Chamorro. Det vore intressant att få veta varför man inte tog upp frågan på högsta nivå, direkt mellan statsministern och president Chamorro. Statstådet säger i svaret att man tog upp frågan i annat sammanhang. Det vore intressant att få veta på vilken nivå frågan togs upp. Var det på ministernivå eller på tjänstemmannanivå? Det här är nämligen en markering från svensk sida om hur viktig man anser att frågan är. Jag hoppas att det bakom formuleringen ''aktualiserades den i andra sammanhang'' döljer sig det faktum att man tog upp frågan på ministernivå. Det framgår inte riktigt klart av svaret om man vid de samtal man hade i denna fråga tydligt markerade gentemot den nicaraguanska regeringen att vi ser den här lagstiftningen som ett allvarligt och kraftigt ingrepp i de mänskliga rättigheterna. Gjorde man en sådan tydlig markering?
Herr talman! Jag skall rättframt och ärligt berätta för Kent Carlsson att jag inte var underkunnig om den här lagen när jag satt öga mot öga med president Chamorro. Jag blev underkunnig om den efter samtalet. Jag vet att man på ministernivå tog upp frågan med president Chamorro. Vad som då sades vet jag däremot inte. Jag vet emellertid också att, om jag får använda uttrycket, mina tjänstemän som var med i delegationen tog upp frågan. Åtskillig tid av presskonferensen ägnades åt denna fråga -- om jag har blivit rätt underrättad. President Chamorro blev således helt klart underkunnig om vad vi tycker på ministernivå, på tjänstemannanivå och från svenska mediers sida. Lagen har dock funnits tidigare. Den fanns även under sandinisternas epok. Det är en gammal strafflag som har aktualiserats. Det har i huvudsak varit kvinnorna som har drivit på för att man skall ha den här typen av lagstiftning. Syftet har mera generellt varit att skydda framför allt barn och kvinnor mot sexuella trakasserier. När man presenterar lagförslaget säger man att den inte riktas i synnerhet mot de homosexuella.
Herr talman! Oavsett om det är sandinister eller andra som styr Nicaragua skall vi markera vår ovilja och avsky mot att man gör ingrepp i de mänskliga rättigheterna. Den här lagstiftningen riktar sig mot homosexuella personer. Jag förstår att det kan behövas skydd för minderåriga och mot våldtäkter och annat våldförande, men i så fall skriver man inte en lag på det sätt som Nicaraguas parlament har fattat beslut om -- och som president Chamorro har skrivit under. Det var intressant att höra att frågan har förts upp på ministernivå. Det vore då intressant att få reda på vilken minister i den svenska regeringen som har tagit upp frågan. Vi har en utrikesförvaltning som förbereder den här typen av besök. Det är märkligt att den inte har uppmärksammat frågan, eftersom den har varit uppe i många sammanhang. Jag vill åter fråga om man från svensk sida tydligt och klart markerade att vi ser den här typen av lagstiftning, med denna utformning, som stridande mot de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag kan svara ett mycket klart och entydigt ''ja'' på den frågan. Vi har också talat med vår ambassad i Managua och gett direktiv om att man där fortsättningsvis skall följa den här frågan. Det har sagts mig att det för närvarande inte pågår någon direkt debatt i Nicaragua i ärendet. Det gör det naturligtvis litet svårare för ambassaden att följa den direkta interna utvecklingen i Nicaragua. Vår inställning är klar. Vi kommer att göra vad vi kan för att påverka. Vi har naturligtvis inte möjlighet att ändra lagen, men vi kan tala om vad vi tycker. Det har vi gjort, och det kommer vi också att göra i fortsättningen.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag tycker att dess innehåll är bra, och Sveriges agerande bör få fullt stöd. Det är naturligtvis bra att nobelfredspristagarinnan kommer från Guatemala, men vi får inte glömma bort att konflikten handlar om hur hela det guatemalanska samhället är uppbyggt. 80 % av Guatemalas befolkning är indianer, men de har ingen makt och inget inflytande. Ett helt annat folkslag utövar makten och förtrycker indianerna. Så länge man inte har löst detta problem kommer naturligtvis brotten mot de mänskliga rättigheterna att fortgå. Jag tror att vi kan vara överens om att det förhållandet att 45 000 människor nu kan få återvända till sitt hemland Guatemala inte i och för sig är en garanti för en förbättring av läget beträffande de mänskliga rättigheterna. Det gäller att hela tiden hålla ögonen på regimen. Inte heller är det förhållandet att fredspristagarinnan kommer från Guatemala någon garanti för ett förbättrat läge beträffande de mänskliga rättigheterna. Vi vet att två av hennes medarbetare kidnappades, men lyckligtvis klarade de sitt liv den här gången. Första halvåret 1992 avrättades 399 människor av regimens dödspatruller, av polisen och av militären. Jag tycker att det är bra att regeringen och biståndsoch rättighetsministern bevakar detta på olika plan nationellt och internationellt.

Herr talman! Jag är överens med biståndsministern också om det här sista. Även jag tycker naturligtvis att fredsprocessen i Nicaragua och El Salvador har betydelse för utvecklingen mot demokrati i Guatemala. Jag betvivlar alltså inte biståndsministerns och regeringens engagemang i den här frågan.

Herr talman! Jag tackar också för det här svaret. Jag tar upp den här frågan därför att det är mycket av skall och av hugg och slag mot SIDA, vilket man där faktiskt inte förtjänar. Jag anser i motsats till många andra att SIDA är en effektiv organisation med en mycket väl kvalificerad personal, som utför ett fantastiskt arbete under mycket svåra förhållanden. Jag tycker också att detta förtjänar att omtalas, kanske i annons eller på annat sätt -- jag ser inte något fel i det. Jag har tagit upp detta bl.a. därför att kritiken inte skall få stå oemotsagd. Men jag tror ändå att det ligger ett problem i lönefrågan. Tidningen IDAG redovisar att det är stor löneskillnad mellan å ena sidan volontärer, som utför ett fantastiskt arbete till en kostnad av 175 000 kr. per år, och å andra sidan SIDA-arbetare, som kostar mellan 700 000 och 1 miljon kronor. Konsulterna är enligt min uppfattning det stora problemet, som man bör titta ytterligare en gång på. För en sådan är kostnaden 1--2 miljoner kronor. Men det finns ytterligare ett problem, som jag är litet förvånad över att biståndsministern inte nämner i dag, nämligen att beträffande hela Afrika, vilket påpekades av riksdagens revisorer häromåret, belastas biståndsanslaget också med UD:s ambassadkostnader. Jag tycker att vi bör ta ytterligare en funderare på om det kan vara riktigt att använda biståndsanslaget på detta sätt, bl.a. med tanke på att man nu skall skära ned det. Detta måste klaras ut och renodlas. Såvitt jag vet finns det en grupp på UD som skall se över biståndsrollerna mellan UD och SIDA. Vad har det blivit av den?

Herr talman! Traktamenten och liknande är desamma för ambassadspersonal och SIDA personal. Men lönerna -- det finns ju också en sådan del -- varierar väl? En ambassadör har inte samma lön som en handläggare på ett biståndskontor. Det finns en skillnad där. Men om man tar ut hela kostnaden på biståndsbudgeten, har man räknat ut ett genomsnitt och kommit fram till en miljon. Det är inte rättvisa enligt min uppfattning. Jag har en interpellation färdig till biståndsministern om neddragningen av biståndsanslaget. Vi får tillfälle att återkomma och diskutera detta med litet mer tid till vårt förfogande. Den frågan kommer.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern också för detta svar. Jag är litet besviken på att jag inte kunde få ett mer konkret svar. Det sägs ju att översvämningskatastrofen är den värsta som har skett på 70 år i Vietnam, och det säger inte litet. Översvämningarna har åstadkommit mycket stor skada, och vi vet att Vietnam är ett mycket fattigt land. Vietnam har nu också har ändrat sin ekonomiska politik så att det sker en dynamisk ekonomisk utveckling. Denna katastrof kan innebära att denna utveckling bromsas upp, och det tror jag skulle vara mycket olyckligt. Jag tolkar svaret så, att kommer det en begäran från någon internationell organisation -- det skulle såvitt jag förstår i så fall vara fråga om FN eller något av dess organ -- skulle Sverige vara berett att positivt pröva den begäran. Har det kommit någon begäran från Vietnams regering till den svenska regeringen? Om det har gjort det förstår jag att de har fått samma svar. Det tycker jag är synd. Om Vietnams regering har begärt en hjälpinsats tycker jag att man skulle kunna ställa upp på en sådan.
Herr talman! Att Vietnam har ändrat sin ekonomiska politik är uppenbart, och det är, som jag tidigare sade i svaret, glädjande. Jag tror förstås inte att denna utveckling kommer att stärkas eller bromsas upp, i varje fall inte i någon stor omfattning, av denna utomordentligt svåra översvämning. Jag vill gärna ha sagt, herr talman, att det var imponerande att se den idoghet som vietnameserna visar när det gäller att bygga upp och utveckla sitt land. Regeringen har den policyn -- och jag tror att vi måste hålla fast vid den -- att det är FN-appeller som vi positivt tar upp och nästan i regel försöker medverka i. Jag tycker faktiskt att det blir lättast också för mottagarlandet om denna typ av insatser eller åtgärder är samordnade av FN. Det är inte alltid lätt för ett mottagarland att hantera alla bilaterala relationer, inte minst vid en katastrof.
Herr talman! Vi är överens om att samordnade internationella insatser naturligtvis är nödvändiga och mer effektiva än om ett enskilt land skall gå in med en liten del. Men i detta fall tycker jag ändå att Sverige skulle kunna göra det. Biståndsministern säger i svaret att det varit positivt att man förändrat det ekonomiska systemet i marknadsekonomisk riktning och att det svenska biståndet härvidlag förefaller utgöra ett effektivt stöd. Om man nu får detta avbräck finns en viss risk att processen kan stoppas upp. Det skulle kanske kunna förhindras om Sverige gick in med ett katastrofbistånd på 5--10 miljoner kronor, eller vad det kan röra sig om. Det skulle kanske också sätta fart på de andra länderna.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser att ta upp frågan om brott mot barnkonventionen med berörda länder. Det är med avsky och bestörtning som vi alla tar del av rapporter om övergrepp mot barn. Alla barn, i vilket land de än är födda, har rätt att få en god start i livet. De har rätt att få sina materiella och känslomässiga behov tillfredsställda. De har rätt till ett liv i trygghet och social gemenskap. Barn är särskilt känsliga för övergrepp och behöver vuxnas hjälp med att värna sina mänskliga rättigheter. Det är dessutom så, att då barn utgör nästan halva mänskligheten innebär det att åtgärder för att skydda deras rättigheter i hög grad påverkar situationen vad gäller respekten för mänskliga rättigheter i stort. Regeringen har med glädje kunnat notera att barnkonventionen i dag har ratificerats av ca 120 stater, vilket näst efter konventionen om rasdiskriminering är bland det högsta antalet ratifikationer bland konventionerna till skydd för de mänskliga rättigheterna. Ratifikationsprocessen har dessutom gått osedvanligt snabbt. Dess värre har vi dock samtidigt kunnat konstatera att det ökade antalet stater som ratificerat konventionen om barnets rättigheter inte har lett till en motsvarande minskning i antalet alarmerande rapporter om kränkningar av barnets rättigheter. Vägen tycks vara lång mellan att vara part till konventionen och till att faktiskt tillämpa dess bestämmelser. Detta är något som den svenska regeringen påtalat i en rad tal i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och i generalförsamligens tredje utskott. Så kommer att ske även under den nu pågående generalförsamlingen. Enligt barnkonventionens bestämmelser skall övervakningen av staternas efterlevnad av konventionens bestämmelser utföras av en kommitté av tio experter. De stater som anslutit sig till konventionen skall regelbundet rapportera till kommittén om de åtgärder som de har vidtagit för att uppfylla sina åtaganden enligt konventionen. Den första rapporten till övervakningskommittén skall inlämnas inom två år efter det att en stat ratificerat konventionen. Sverige och Bolivia var de stater som först inkom med sina rapporter till kommittén. Sverige inlämnade sin rapport den 1 stater inkomma med sin första rapport. Under 1993 skall ytterligare 44 stater inkomma med rapporter. Bestämmelserna om barnkonventionens genomförande kan sägas vara byggda på grundtanken att en dialog skall komma till stånd mellan staterna, kommittén för barnets rättigheter, de olika FN-organen och frivilligorganisationerna. För att främja konventionens genomförande och internationellt samarbete har FN:s barnfond och andra FN-organ getts rätt att delta vid kommitténs granskning av rapporterna. De kan även själva avge rapporter till kommittén om konventionens tillämpning. Även frivilligorganisationer kan inbjudas att komma med råd till kommittén angående genomförandet av konventionen. Kommittén kan till dessa organ och organisationer överlämna rapporter från stater om rapporterna innehåller en begäran om tekniskt bistånd. I samband med ett sådant överlämnande kan kommittén ge sina synpunkter och förslag angående behovet av bistånd. Den svenska regeringen försöker att på olika sätt stödja övervakningskommittén i dess arbete. Bl.a. har Sverige tagit initiativ till resolutioner i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och i generalförsamlingen för att utöka mötestiden för kommittén. Vi har också uttalat oss gillande om kommitténs rekommendationer om att FN:s center för mänskliga rättigheter skall tillhandahålla teknisk hjälp för att bistå enskilda stater i deras arbete med att efterleva konventionen. Utöver de övervakningsmekanismer som regleras i själva barnkonventionen är det givetvis så att regeringen i både bilaterala och multilaterala sammanhang tar upp frågan om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet barnets rättigheter. Mot bakgrund av att denna regering i hög grad lyfter fram demokrati och MR-kriterier i biståndspolitiska överväganden aktualiseras frågan om barnets rättigheter även i detta sammanhang.
Herr talman! Jag tackar för det utförliga svaret. För två år sedan satt statschefer från 159 länder i FN och lovade dyrt och heligt att de när de kom hem skulle göra något åt de fruktansvärda förbrytelser som deras egna länder begår mot sina barn. Men vad gjorde många av de här statscheferna? Jo, de åkte hem och gjorde ingenting. De fortsätter sina förbrytelser. De har inte gjort någonting av vad som stadgas i den här konventionen. Jag var mycket glad när konventionen kom till för två år sedan, och jag anser fortfarande att den är en av flera viktiga bitar i arbetet för att förhindra våld, mord, tortyr, fängelse och annat som barn utsätts för i olika länder. Det sägs att vi skall ha en dialog med de här regimerna, i Brasilien, Paraguay, Thailand, osv. Ja visst, men hur länge skall vi ha det? Nu säger biståndsministern också att det i biståndet finns en del om mänskliga rättigheter, och det innebär att vi när vi diskuterar bistånd med våra programländer skall kunna ta upp sådana frågor. Vi vet exempelvis att Indien har 15 miljoner gatubarn. I Indien sliter små barn hårt på olika arbetsplatser och sliter sönder sina kroppar. Har detta tagits upp från Sveriges sida med Indien, som är ett stort biståndsmottagarland?
Herr talman! Jag håller helt med Bertil Måbrink om att denna barnens egen lag hälsades med stor glädje och tillfredsställelse av oss alla. Samtidigt kände vi säkert också ängslan, för att inte säga stort tvivel och stor tvekan, när vi såg de här regeringscheferna på fotot. Vi funderade nog litet till mans hur de skulle kunna drabbas av någon pånyttfödelse och sinnesändring. Vi visste ju att de kom från länder där man verkligen nonchalerar och förtrampar barnens rättigheter. Det vi kan göra och aldrig får upphöra att göra är att i tid och otid påtala att den som har skrivit under den här konventionen också får rätta och packa sig efter dess innehåll. Den bör man rätta sig efter -- oavsett om man har skrivit under den eller inte. Det är ingenting annat än respekt för individen och individens fri och rättigheter och integritet. Jag kan försäkra Bertil Måbrink att jag själv inte vid något tillfälle har varit i något av våra mottagarländer för bistånd utan att ha tagit upp detta. Är det något som jag känner mig av samvetet nödd att göra är det att påtala barns och kvinnors situation i våra mottagarländer. Det är min innerliga förhoppning att vi skall komma dithän att vi hittar bra kriterier att visa på för mottagarländerna, när vi förhandlar om nytt eller fortsatt bistånd. Vi måste kunna visa att det finns en del kriterier som de faktiskt måste börja uppfylla för att Sverige skall vilja vara biståndsgivare fortsättningsvis.

Herr talman! I barnkonventionen finns vissa konkreta krav som skall uppfyllas till år 2000. Men det är också förknippat med stora finansiella insatser, vad jag förstår. Det rör sig om åtskilliga miljarder. Där måste Sverige åta sig en stor del. Hur kommer det att gå? Vi skär ju ner biståndet nu. Jag säger inte att det kommer att ske på detta område, och jag hoppas att det inte gör det. Det är 1,5 miljarder det rör sig om, och det är stora pengar. Jag hoppas att våra åtaganden när det gäller uppfyllandet av barnkonventionen och insatserna i olika länder där dessa brott begås inte kommer att drabbas av dessa nedskärningar. Det skulle vara oerhört olyckligt.
Herr talman! Jag håller med om att 1,5 miljarder är stora pengar. Trösten för mig får vara att det inte blev 3 eller 4,5 miljarder. Det stannar vid 1,5 miljarder. Jag kan försäkra Bertil Måbrink att vi gör så stora ansträngningar vi kan, efter så gott förstånd det nu går att mobilisera, för att de sämst ställda inte skall drabbas. Det är i synnerhet åtgärder som effektiviseringar som vidtas. Men det är klart att någon drabbas. Det råder inga tvivel om att något projekt drabbas. 1,5 miljarder är mycket pengar. Vi får göra det bästa av situationen. Målet är att vi så snabbt som möjligt igen skall nå upp till 1 % av